Herr talman! I ett anförande i den senaste valrörelsen varnade utrikesminister Torsten Nilsson för borgerligt-kommunistiska kombinationer, om socialdemokraterna skulle förlora sin majoritet i den nya riksdagen. Han påpekade också att ett kommunistiskt parti som lätt faller för demagogiska frestelser aldrig kan bli en pålitlig bundsförvant till en socialdemokrati som måste ta ansvar för landets ekonomi. Herr Hermansson i Stockholm blev mycket upprörd över detta tal och efterlyste bevis. Sedan förlorade socialdemokraterna sin majoritet. den nya riksdagen samlades i januari. På en och samma dag i januari framlades en kommunistisk och tre borgerliga motioner om utgiftshöjningar på den punkt som vi nu skall behandla. Den första borgerligt-kommunistiska kombinationen var klar. Moderaterna framlade visserligen inget konkret bud i frågan, men herr Bohmans parti kan uppenbarligen inte motstå frestelsen att i kommunisternas kölvatten tillfoga regeringen ett voteringsnederlag. Vad socialdemokraterna i kulturutskottet har måst fråga sig var om den utgiftsökning som det här skulle bli fråga om var mer angelägen än åtskilliga andra krav som utskottet har ställts inför. Vi har med breda majoriteter i utskottet sett oss nödsakade att avvisa en rad förslag som gällt kulturarbetarnas villkor. Det har gällt ökade beställningar av bildkonstnärers arbeten. Det har gällt teatrarnas möjligheter att anställa fler unga skådespelare, som ofta lever under mycket svåra villkor. Det har gällt åtgärder till förmån för konsthantverkare. Det har gällt stipendier till kulturarbetargrupper som mera sällan blir ihågkomna. På alla dessa punkter har vi tillsammans med flertalet av de borgerliga med beklagande måst avvisa ytterligare statsutgifter. Vi har gjort det i medvetande om att en stram utgiftspolitik är första förutsättningen för att den samhällsekonomiska balansen skall tryggas i alla samhällsgruppers intresse. Skulle då önskemålet om en höjning av biblioteksersättningen vara så mycket mer angeläget än något av det vi sagt nej till? Är författarna mer nödställda än andra grupper av kulturarbetare? Det kan verka så, om man läser några av motionerna i ärendet. Men det utredningsmaterial som publicerats efter att kulturutskottet avslutat sin handläggning av frågan talar ett annat språk. Enligt det material som kulturrådet, låginkomstutredningen och litteraturutredningen insamlat befinner sig i varje fall bildkonstnärerna och konsthantverkarna i ett klart sämre läge än författarna i gemen. Det kan till en del förklaras med att författarna kanske i större utsträckning har andra inkomster än inkomsterna från det egentliga konstnärliga arbetet. Men under ett år, när låginkomstgruppernas problem bringats i fokus, finner vi det inte alldeles rimligt att inom kulturbudgeten prioritera en grupp, som med hänsyn till sina reella levnadsvillkor inte hör till de mest nödställda. Därtill kommer att biblioteksersättningens utformning inte är ägnad att i första hand hjälpa de författare som har det särskilt svårt. Bland dem som skulle bli delaktiga av väsentligt högre författarpenning enligt motionärernas och utskottsmajoritetens förslag återfinns åtskilliga, som vi inte ens brukar beteckna som författare i egentlig mening. Vi möter där Kar de Mumma, Bang, Jolo, Cello och andra folkkära personer. Ingen vill väl missunna dem hyggliga inkomster av deras speciella talanger. Men inte kan det vara särskilt angeläget ett år som detta att med statsmedel ytterligare öka på de inkomster de redan får av sina böcker. Man möter i listorna över författarpenning också en och annan professor, som skaffat sig extraknäck genom att skriva uppskattade böcker. Visst skulle också en del författare med ekonomiska besvärligheter få en viss glädje av en höjning. Men med förlov sagt påminner situationen en liten aning om SACO: taktik att framföra höga generella lönekrav med hänvisning till att det obestridligen finns SACO-medlemmar som har låga löner. Detta betyder inte att socialdemokraterna motsätter sig ytterligare höjningar av biblioteksersättningen, när budgetläget lättar. Biblioteksersättningen är ju från början en socialdemokratisk uppfinning, och även om den inte fungerar så bra ur social synpunkt, när ersättningen per boklån höjs, finns det onekligen en del goda skäl för denna ordning. Men vi har i vår reservation velat skicka med en liten påminnelse om att samhällets fortsatta insatser till förmån för författarna — där biblioteksersättningen bara utgör en del — i ännu högre grad än hittills bör präglas av sociala synpunkter. Viktigare än denna meningsskillnad är kanske ändå att utskottet nått full enighet, när det gäller frågan om en förhandlingsordning för författarna. I en kommunistisk motion har hemställts till regeringen att skyndsamt införa förhandlingsordning för författarna av den karaktär som anges i motionen. Enligt motionen skulle det gälla förhandlingar av rent facklig karaktär. I en motion av herrar Sundman och Ahlmark yrkas på att faktiska förhandlingar skall komma till stånd mellan staten och Sveriges författarförbund som en förberedelse för en kommande legal förhandlingsrätt. Med anledning av dessa motioner har utskottet hänvisat till de överläggningar som redan förekommer mellan utbildningsministern och kulturarbetarnas organisation. Man uttrycker gemensamt önskemål om att dessa överläggningar skall kunna få en mera systematiserad och förhandlingsliknande karaktär och att man inom deras ram också skall kunna ta upp en fördjupad diskussion bl.a. om biblioteksersättningens konstruktion. Bakom det uttalandet står alltså utskottet enigt, och det sägs att önskemålen i motionerna därmed anses i huvudsak vara tillgodosedda. Eftersom företrädare för samtliga partier står bakom det uttalandet, får man väl förutsätta att hela frågan om en förhandlingsordning för författarna blir pacificerad, om utbildningsministern systematiserar sina överläggningar med KLYS — kulturarbetarnas organisation — och i det sammanhanget också ägnar tid åt fördjupade diskussioner om biblioteksersättningen. Det skulle förvåna mig om inte utbildningsministern är beredd att tillgodose detta önskemål. Alla är överens om att den långt mer komplicerade frågan om en förhandlingsrätt i egentlig mening åt författarna inte kan lösas förrän utredningsarbetet på det upphovsrättsliga området har avslutats. Vi har ju litet till mans lärt oss hur många svåra problem som kan vara förenade med förhandlingsrätt för nya grupper. De något inflammerade stämningar som präglade författarnas biblioteksaktion häromåret borde därmed klinga av. Visserligen räknar socialdemokraterna inte med att göra sig speciellt populära hos författarna genom att i år avböja en höjning av biblioteksersättningen — mot bakgrund av att de fick en fördubbling förra året. Men vi är rätt vana vid att göra oss impopulära hos olika grupper, när vi finner det nödvändigt för att lägga en säker grund för den framtida politiken. Och författarna lika väl som andra kulturarbetare vet att det är socialdemokratin som har gjort Sverige till ett föregångsland när det gällt att långsiktigt förbättra kulturarbetarnas villkor. Jag ber att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen och i övriga delar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Början av herr Björks i Göteborg anförande tyder på att det har tagit mycket hårt på socialdemokraterna i kulturutskottet att nu befinna sig i reservanternas ställning och riskera det första officiella nederlaget vid en votering här i kammaren i en anslagsfråga. Jag skall inte närmare beröra herr Björks varning om borgerligt-kommunistiska kombinationer. Men när han säger att vänsterpartiet kommunisterna aldrig kan bli en pålitlig bundsförvant till socialdemokraterna vill jag anföra: Nej, herr Björk, vänsterpartiet kommunisterna har sin egen politik. Vi lägger fram våra egna motioner, som vi inte springer ifrån. Sedan beror det på socialdemokraternas politik vilket resultat det blir här i kammaren, men vi står för vad vi sade under valrörelsen: Vi kommer inte att medverka till att en borgerlig regering införes här i landet. Den fråga vi nu diskuterar, som gäller författarersättningen, är sannerligen inte ny, i varje fall inte för vårt parti. Under de senaste fem, sex åren har vänsterpartiet kommunisterna i motion efter motion yrkat på förbättrad ersättning åt författarna för utnyttjande av deras arbete. Vi har också yrkat på rätt att få förhandla om denna ersättning, precis som alla andra samhällsgrupper förhandlar om löner och ersättningar. Men våra motioner har, med skiftande motiveringar, avslagits eller behandlats kallsinnigt. Med årets motion 802 har vi återkommit till dessa viktiga frågor. Vi yrkar på en höjning av biblioteksersättningens grundbelopp till 25 öre för lån av svenska originalverk samt dessutom att man skyndsamt inför en förhandlingsordning av facklig karaktär för författarna. Frågan om ersättningen åt författarna för att deras verk genom samhällets försorg kostnadsfritt ställs till allmänhetens förfogande är mycket viktig såväl om man ser den principiellt som om man ser den med avseende på formerna för fastställande av denna ersättning. Ingen författare lär motsätta sig att bokverken genom de offentliga biblioteken ställs till allmänhetens fria förfogande. Detta är en kulturgärning. Men det är uppenbart att den fria utlåningsrätten innebär ett intrång i upphovsrätten. Därför borde frågan om ersättning till upphovsmännen regleras genom förhandlingar mellan författarnas organisationer och den part som ställer författarnas verk till allmänhetens förfogande. Hittills har inga verkliga förhandlingar i detta avseende förekommit, utan regeringen förelägger — utan närmare överläggningar med berörda motpart — riksdagen förslag till beslut beträffande ersättningens och förslagsanslagets storlek. Det är då inte att förundra sig över att ersättningen mer kan få karaktären av nådegåva eller — om jag kanske skall vara något mildare — stöd än ett verkligt vederlag för utnyttjandet av den av författaren skapade produkten. Kulturutskottet har i betänkandet nr 5 redovisat några av direktiv som man har givit den år 1970 tillkallade samnordiska kommittén, en kommitté som skall verkställa en översyn av upphovsrättsliga lagstiftningar. Jag vill inte underlåta att referera bara en enda mening i dessa direktiv. Det säges där ifrån att man nu i högre grad än vid lagstiftningens tillkomst kan överväga att låta ersättningar till upphovsmännen bli föremål för kollektiva förhandlingar med upphovsmännens organisationer som förhandlingsparter. Det framgår också av betänkandet att en viss typ av kontakter förekommer mellan utbildningsdepartementet och KLYS, alltså Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. När utskottet nu i år särskilt framhåller att det vore värdefullt att dessa kontakter utvecklades till mera frekventa och systematiska förhandlingsliknande överläggningar, finner vi från vänsterpartiet kommunisternas sida att denna mycket viktiga fråga om förhandlingar har fallit något framåt, som man brukar kalla det. Vi bedömer alltså behandlingen av förhandlingsfrågan i utskottet relativt positivt, och för dagen kan vi därför ansluta oss till vad utskottet säger om just denna fråga, som vi också tagit upp i vår motion nr 804, även om vi helst skulle önskat att man redan nu kunnat gå en liten bit längre. I den positiva vågskålen vad gäller förhandlingar finns dessutom också utskottets yrkande att riksdagen som sin mening skall ge till känna för Kungl. Maj:t vad utskottet anfört. Vad sedan biblioteksersättningen beträffar, där vi med vår motion yrkat på 25 öre, har vi inte fått gehör hos utskottsmajoriteten för detta belopp, utan man har stannat vid en höjning från 12 till 15 öre. Men för att någon höjning i alla fall skall komma till stånd för budgetåret 1971/72 har vi, som framgår av det särskilda yttrande som herr Sundman tillsammans med mig fogat till utskottets betänkande, anslutit oss till utskottsmajoritetens yrkande om 15 öre. Men jag vill här understryka att detta inte innebär att vänsterpartiet kommunisterna anser att den nu av utskottsmajoriteten föreslagna höjningen är tillräcklig. Ett grundbelopp av 25 öre borde vara minimum i dag, och det svarar mot ett reellt behov. Men eftersom endast två av utskottets ledamöter har den uppfattningen, förefaller det i dag vara svårt att få igenom detta krav. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! Med tanke på författarnas situation skulle jag vilja säga att det inte är de anställda kulturarbetarna som har de största försörjningssvårigheterna utan de fria konstnärerna, dvs. alldeles särskilt författarna. De är beroende av de intäkter som deras produkter inbringar. Författarnas inkomster hänför sig framför allt till försäljningen av böcker. Vid förläggningen av en skönlitterär bok får författaren, enligt uppgift som jag har fått, i regel en royalty på 16 2/3 procent, räknat efter priset på de böcker som inte är inbundna. För att komma upp i en årsinkomst om låt oss säga 30 000 kronor krävs en årlig försäljning av ungefär 6 000 böcker, men flertalet skönlitterära utgåvor stannar vid en försäljning på 1 000—2 000 exemplar. Det hör till undantagen att någon skönlitterär författare lyckas producera mer än ett verk om året. Följden härav är att en stor grupp av våra författare tvingas leva på mycket låga inkomster eller på inkomster från annan verksamhet. En undersökning 1967 visade att medianinkomsten för Sveriges författareförenings medlemmar i åldern 20—47 år uppgick till 14 000 kronor och att en fjärdedel av dem hade en årsinkomst som understeg 6 500 kronor. För åldersgruppen 48—66 år var motsvarande siffror 9 000 respektive 3 300. Ett stort antal författare är då helt eller delvis beroende av statliga stipendier. En annan stödform är de s.k. konstnärsbelöningarna, som kan tilldelas författare som gjort betydande insatser inom svenskt kulturliv. Från dessa olika stödformer bör biblioteksersättningen klart skiljas ut. Som beteckningen anger är det fråga om ersättning och inte stöd. Författareföreningen förde en lång kamp innan riksdagen 1954 beslutade om en ersättning med 3 öre per boklån för originalverk. år 1961 infördes ersättning till översättarna med 1 öre per lån. Hela beloppet tillfördes Sveriges författarfonds s.k. fria del och någon personlig ersättning utgick inte, vilket inte heller nu är fallet. Följande år höjdes ersättningen till 5 öre och 1966 till 6 öre samt till 2 öre för lån av översatta böcker. Såvitt jag förstår är historien om ersättningar för de böcker biblioteken lånar ut till allmänheten historien om en seg kamp från författarnas sida för rätten till ersättning för utnyttjande av deras produkter — och därtill historien om hur den politiska överheten i nåder efter eget gottfinnande lämnar en ganska blygsam ersättning.

Fria litterära yrkesutövares centralorganisation, FLYCO, hade gått ännu längre i sina krav och begärde redan 1967 25 öre i ersättning för lån av svenskt originalverk och 10 öre för lån av översatta verk. Under våren 1969 genomförde FLYCO den mycket uppmärksammade biblioteksaktionen, då många bibliotek i landet nära nog länsades på böcker. I Stockholm deltog mer än 500 demonstranter. Författarna fick hjälp av representanter för andra kulturarbetarorganisationer. På mindre än en timme, sägs det, länsades exempelvis huvudbiblioteket vid Sveavägen på allt vad skönlitteratur hette — närmare 15 000 band bars i varje fall ut till en väntande möbelbuss. Denna aktion syftade ytterst till att sätta kraft bakom kravet på 25-öringen och på förhandlingsrätt. 1968 års litteraturutredning framhöll i skrivelse till Kungl. Maj:t sommaren 1969 att biblioteksersättningen trots att utredningen ännu inte var färdig borde höjas till 25 öre. Styrelsen för Sveriges författarfond har framställt samma krav. Regeringen tillmötesgick kraven i viss mån genom att i 1970 års statsverksproposition föreslå en höjning till 12 respektive 4 öre, och det blev också riksdagens beslut. I vårt utskottsbetänkande i år har vi sagt att i propositionen görs det inga förändringar i fråga om reglerna för de ersättningar m.m. som utgår ur anslaget, utan bara förändringar av automatisk natur i fråga om anslagsbelopp — dvs. en uppskrivning från i runt tal 6,8 miljoner till 7,2 miljoner. Vi har också uttalat att med ”hänsyn till nuvarande ekonomiska läge har utskottet ansett sig böra stanna vid att förorda en höjning av grundbeloppet till 15 öre för lån och 60 öre för referensexemplar av svenskt orginalverk”. Det innebär att anslaget skall räknas upp med 1,5 miljoner kronor utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Enligt utskottets mening bör också författarpenningen höjas i samma mån som biblioteksersättningen. När det sedan gäller förhandlingsrätten för författarna har vi ju enats i utskottet, vilket redan har framhållits av herr Björk i Göteborg och fru Ryding. Jag skulle dock vilja säga några ord om detta också. Utmärkande för biblioteksersättningen har ju varit att den beslutats av riksdagen utan att de som den berör, dvs. författarna själva, fått möjlighet att förhandla om ersättningens storlek. Författarnas krav på förhandlingsrätt avvisades våren 1969 av dåvarande utbildningsministern genom hänvisning till vad han kallade ”den kulturella allemansrätten”. Jag kan personligen inte acceptera ett sådant resonemang, och jag skulle vilja instämma i författaren Vilhelm Mobergs påpekande att dåvarande utbildningsministern jämställde böcker med vilda bär, nypon och svamp, som vi kan plocka fritt ute i markerna. Men, säger Vilhelm Moberg, nu förhåller det sig obestridligen så att författarens verk är en odlad frukt, tillhörig upphovsmannen. För inte får väl vi gå in i Palmes egen trädgård och härja fritt utan att bli åtalade för olaga intrång och stöld, frågar Vilhelm Moberg. Jag kan inte finna att förhandlingsrätt för författarna skulle medföra större risker för den kulturella verksamheten i samhället än att t.ex. skådespelare, musiker, bibliotekarier och lärare har strejkrätt. Sedan väl denna förhandlingsrätt erkänts återstår onekligen att diskutera en del praktiska problem, t.ex. vilka som skall utgöra förhandlingsparter. Det är inte alls självklart att det uteslutande är staten som skall vara författarnas motpart, eftersom flertalet bibliotek är kommunala. Det är givetvis också tänkbart att förläggarna vill ha ett ord med i laget på författarsidan. En lösning av frågan om biblioteksersättningen genom regelrätta förhandlingar får dock inte leda till att man avstår från att pröva också andra former av ersättning eller stöd. Det finns anledning, menar jag, att undersöka i vad mån den norska modellen för ”bokstöd”, kanske i mer eller mindre modifierad form, kan vara något också för svenska förhållanden. fr.o.m. 1965 anslår den norska kulturfonden medel till inköp av nyutkommen norsk skönlitteratur. Som regel köps 1 000 exemplar för gratis distribution till biblioteken. Härigenom garanteras författarna en viss inkomst på sina verk, förlagen får en viss säkerhet vid utgivning av norsk skönlitteratur, bokpriserna hålls nere och läsintresset främjas. Jag vill antyda också den här möjligheten. Vi har alltså nu i utskottets betänkande beträffande förhandlingarna framhållit, att det redan förekommer kontakter mellan utbildningsdepartementet och Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS. Vi har också betonat att det ”vore värdefullt om dessa kontakter utvecklades till mera frekventa och systematiserade förhandlingsliknande överläggningar”, för att citera ordagrant ur utskottsbetänkandet. Författarnas fast etablerade fackliga verksamhet tycks ge särskilt goda förutsättningar för dessa diskussioner. Detta vill vi alltså ge till känna för Kungl. Maj:t. Därmed har jag också låtit mig nöja och menar att det ändå skulle vara ett steg på vägen mot den förhandlingsrätt som vi här har talat om. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Författarna hör ostridigt till låginkomsttagarna i vårt samhälle. Om man ser till medianinkomsten av enbart konstnärlig verksamhet, så är det bara tonsättarna som kommer under. Herr Björk i Göteborg valde en annan tabell. Författarersättningen ger inga stora tillskott. En utlåning av 100 000 exemplar ger med nuvarande ersättning, 12 öre, 4 500 kronor. Med den föreslagna höjningen till 15 öre stiger beloppet till 5 625 kronor. Den nuvarande ordningen, som herr Björk alltså ogillar, innebär att endast en fjärdedel av författarfondens medel går till direkt biblioteksersättning, medan resten används till stipendier, pensioner och understöd — en ordning som borde betraktas som efterföljansvärd av andra grupper i samhället, där solidariteten sägs stå högt i kurs. Solidariteten inom kulturskaparnas krets är över huvud taget stor. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS, skrev till utbildningsministern 1968 och stödde då författarnas krav på 25 öre. även 1970 avgav de en skrivelse, där de hävdade att kravet på 25 öre redan torde vara otillräckligt. Jag tror alltså att det är helt onödigt och omöjligt att som herr Björk gör försöka skapa en motsättning mellan olika kulturskapargrupper. Reservanterna har inte låtit sig beveka av det förhållandet att författarna är en låginkomstgrupp, trots att reservanterna samtliga tillhör ett parti som gör anspråk på att ensamt ömma för låglönegrupperna. Resonemanget som förs i reservationen och som mynnar ut i ett godtagande av Kungl. Maj:ts förslag om oförändrat belopp är enligt min mening både egendomligt och cyniskt. Man erkänner att författarna är en låginkomstgrupp men hävdar att många har inkomster från annan verksamhet, vilket ju faktiskt ofta är en följd just av att författaren, på grund av att han enbart på sitt författarskap sällan kan komma upp i en tillfredsställande levnadsstandard, får försörja sig på annat än det han helst ville ägna sig åt. En höjning av biblioteksersättningen kan således ge mera tid för den enskilde författaren till författarskap. En avsevärd del av reservationen och av herr Björks anförande i dag används till att påpeka det förhållandet att några författare tjänar mera pengar än många andra, vilket leder fram till den bryska slutsatsen, åtminstone i dagens läge, att så länge vi inte kan se till att de med något högre inkomster, t.ex. Kar de Mumma, blir utan förstärkning, så skall inte de med låga inkomster heller få något. Men huvudskälet till det sättet att resonera är givetvis att man sitter kvar i den föråldrade synen att kulturskaparna skall ha stöd, inte ersättning för utfört arbete. För mig och moderata samlingspartiet är det självklart att vi måste sträva mot att se på kulturskaparna som en grupp arbetande människor inom samhället som i lika mån som andra har rätt att göra anspråk på ersättning, inte stöd, belöning. Det är sant att vi har långt kvar till ett genomförande av en sådan princip, men det bör ju inte hindra oss att arbeta efter den principen så snart vi har möjlighet till det, dvs. i de fall då arbetsinsatsen kan definieras och således ersättas. Så är fallet med författarna, som gör en insats genom att deras böcker fritt står till förfogande genom biblioteken, och för det har de berättigade anspråk på ersättning. Att en rättslig grundval för deras krav saknas, är väl ändå inget godtagbart skäl emot. Herr Björk i Göteborg påpekar att moderata samlingspartiet i år inte har framställt något konkret yrkande och hävdar att vi inte har kunnat motstå en stark frestelse att ansluta oss till majoriteten mot socialdemokraterna. Jag har faktiskt ett förflutet i den här frågan. 1969, när jag var ny i riksdagen, väckte jag tillsammans med herr Sundman och herr Ahlmark en motion om höjning av författarersättningen. Våren 1969, då den motionen bl.a. och biblioteksersättningen över huvud taget behandlades, ställde jag i riksdagen frågan: Vilken annan grupp i samhället skulle finna sig i att dess arbetsersättning diskuterades i sådana termer som vi hört i dag, även om de varit välvilliga? Samma fråga vill jag ställa till reservanterna i dag. och för att visa vad jag menar skall jag dra ut konsekvenserna av reservationens resonemang om ett system då det gäller författarna som tar hänsyn till ”sociala utjämningsoch rättvisesynpunkter”. Omsatt att gälla andra grupper i samhället blir konsekvenserna: En elektriker kan inte få fullt betalt för sin installation, en tandläkare inte för sin plombering, om han också har annan inkomst. eller: Sammanträdesarvoden kan i fortsättningen bara utgå till dem som inte har någon inkomst eller som har låg inkomst. Eller: Riksdagsarvode kan bara utgå till dem som inte har inkomst från annat håll.

Har författarna större behov av stöd än andra kulturarbetare? Sedan hänvisade han till den nyligen publicerade utredningen. Alla har fått den — ingen har väl ännu hunnit penetrera den, inte heller herr Björk. Han konstaterade emellertid att det av en tabell i utredningens betänkande framgår att bildkonstnärer och konsthantverkare har sämre inkomster av sin verksamhet än författarna har. Ja, den här utredningen, de här statistiska tabellerna kan läsas på olika sätt, och materialet behöver verkligen granskas noga innan man förstår vad det innehåller. Men en sak är klar, nämligen att det finns ett intimt och nära samråd mellan alla konstnärligt verksamma i det här landet. Samtliga konstnärsgrupper inom KLYS har sanktionerat att man i år satsar på författarna. Solidariteten går utanför författarkretsen — den sträcker sig över hela kulturarbetarsektorn. Sedan vill jag gärna kommentera dels vad herr Björk sade nyss, dels vad herr Björk och övriga reservanter skriver i reservationen till utskottsbetänkandet. Jag skall försöka vara kortfattad, eftersom det rör sig om sådant som vi egentligen borde ha slutdiskuterat här i kammaren sedan ett par år tillbaka. Reservanterna skriver att höjningar av biblioteksersättningen synes ”oundvikligen ge mer åt populära författare med ibland betydande inkomster än åt en del föga lästa men högt kvalificerade författare i ett besvärligt ekonomiskt läge”. Sedan räknade han upp ett antal namn på folkkära författare med höga inkomster. Herr Björk råkade emellertid där trampa i klaveret. En av de uppräknade är nämligen populär och folkkär men lever under besvärliga ekonomiska förhållanden. Det är inte så lätt att med hjälp av tabeller och antaganden få fram hur den ekonomiska situationen verkligen är för enskilda författare. Det är rätt som herr Björk och övriga reservanter skriver, att om man höjer författarpenningen får också de högutlånade författarna en högre ersättning. Det är odiskutabelt. Författarkåren bekymrar sig emellertid inte så mycket för den saken. Det väsentliga är att den stora mängden av författare får en skälig ersättning för nyttjandet av böckerna i biblioteken. Det är det som är det centrala. Det finns ingen anledning att stirra sig blind på att en liten grupp författare med höga inkomster också får en släng med av sleven. På grund av avtrappningsreglerna minskar också författarpenningens storlek med stigande utlåningstal. Om man helt klippte bort all författarpenning, all direkt ersättning för bibliotekslånen för lån över 200 000 exemplar per år, om man alltså inte betalade ut någon individuell ersättning för lån däröver, då skulle man spara totalt cirka 33 000 kronor. Så lite pengar är det som ligger i toppen. Det är sant att de högutlånade författarna får en höjd ersättning för boklånen under 200 000-lånegränsen, men den missunsamheten får man väl bära med jämnmod. Det viktiga är att huvuddelen av höjningen, den samlade ersättningen, kommer dem till godo som verkligen behöver den. Den finns 15 författare här i landet som har över 200 000 utlåningar per år enligt 1969 års siffror. Flera av dem är inte höginkomstagare, och åtminstone en av dem lever i mycket små omständigheter. En höjning av biblioteksersättningen kommer naturligtvis också att medföra en inkomsförstärkning för författare med inkomster från annat håll än från författarskapet. Det är en alldeles riktig iakttagelse. Det går tyvärr inte att värja sig för sådana olyckliga omständigheter. Hur skall man bete sig för att konstruera ett biblioteksersättningssystem med en inbyggd mekanism som reducerar författarpenningens storlek med hänsyn till fluktuationer i mottagarnas inkomster från annat håll? Hur skall biblioteksersättningen reduceras, om en författare blir t.ex. riksdagsman? Författarna har funderat kring dessa spörsmål i mer än 20 år. Man har inte funnit någon lösning på det problemet, men man anser också att det är en sekundär fråga. Man har accepterat huvuddragen i ersättningssystemets konstruktion. Reservanterna hävdar att den nuvarande biblioteksersättningen är ”ett långtifrån idealiskt instrument för sociala och ekonomiska utjämningssträvanden”.

Det tror jag behöver påpekas ytterligare många gånger.

Det finns en stötesten, som begynnelsevis kan vara besvärlig, nämligen att gapet är stort mellan den ersättning som utgår i dag och det ersättningsbelopp som författarna sedan länge anser rimligt och skäligt. Det gäller väl att snarast möjligt komma förbi den stötestenen. Jag är övertygad om att erfarenheterna från de förhandlingsliknande överläggningarna kommer att bli av stor betydelse för arbetet inom den utredning som tillsattes förra året med uppgift att genomföra en översyn av upphovsrättslagstiftningen, en utredning som definitivt kommer att ge författarna upphovsrättslig grundval för biblioteksersättningen. Herr Björk frågade om den här utgiftshöjningen var mer motiverad än andra höjningar inom den fria kultursektorn. Ja, det är den av det enkla skälet att ersättningen är alldeles för låg nu och har varit alldeles för låg under en lång följd av år. Det beror på tidigare försyndelser att vi i år, trots att det är ett kärvt ekonomiskt läge, måste besluta om en höjning av beloppet. Herr Ahlmark och jag har sedan ett par år motionerat om en höjning till 25 öre. Vänsterpartiet kommunisterna har motionerat i samma sak, och även folkpartiet och moderata samlingspartiet har samma uppfattning. Jag behöver inte här upprepa att tungt vägande skäl talar för att biblioteksersättningens grundbelopp redan nu skulle ha höjts till 25 öre. Men för att möjliggöra att åtminstone någon höjning kommer till stånd har fru Ryding och jag anslutit oss till den linje, som kunnat vinna majoritet i utskottet. Herr talman! Jag får yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 5.

Herr talman! Jag vet inte precis om det framgick av tonen i mitt första inlägg att jag tog det så hårt att kommunisterna förenar sig med de borgerliga. Tvärtom hade vi ju före valet förutsagt att detta kunde komma att hända vid en viss utgång av valet, och det var fru Rydings egen partiledare som blev så förskräckligt upprörd över denna förutsägelse som nu bekräftas. Vi har här hört ganska långa utläggningar om upphovsrätt, förhandlingsrätt, ersättning osv. Jag är inte säker på att kammaren har kunnat följa med i alla svängar; möjligen har man väl fått en aning om att problemet är komplicerat och att hela den nuvarande biblioteksersättningens konstruktion är litet invecklad. Visst finns det sociala inslag i fördelningen av dessa medel. Vi tycker för vår del att det borde kunna drivas ännu längre. Såvitt jag vet har motsvarigheten till den svenska biblioteksersättningen i Norge och Danmark och likaså det förslag som nu diskuteras i Västtyskland en mer social inriktning än det system som förekommer i Sverige. Vi talar ju också om samhällets insatser över huvud taget — icke endast om biblioteksersättningen. I varje fall herr Källstad tycks vara överens med oss om att det krävs även helt andra typer av insatser vid sidan av den här ordningen med ersättning för boklån. Det är också en sak som behöver utredas och diskuteras ytterligare. Herr Källstad föreföll väl annars inte att ha studerat det material om kulturarbetarnas inkomster som kommit utskottets ledamöter till handa. Fru Mogård föreföll att ha gjort det men hon citerade som det passade henne. Jag noterar att när det gäller genomsnittliga inkomster i kronor för undersökta grupper så visar det sig att författarna sammanlagt har sådana på 36 700 kronor, konsthantverkarna 21 600 och bildkonstnärerna 17 300. Om man accepterar argumentet att vi enbart skall tala om inkomster av konstnärlig verksamhet så är motsvarande siffror för författarna 16 000, tonsättarna 15 900, för konsthantverkarna 13 600 och för bildkonstnärerna 11 100. Så inte är det alldeles självklart — och det var bara det jag ville säga — att just författarna skulle ha prioritet vid avvägning av de insatser man i det aktuella budgetläget kan tänkas göra för olika kulturarbetargrupper. Jag fruktar att herr Sundman avsiktligt eller oavsiktligt vilseledde kammaren lite grand när man menade att KLYS, dvs. dessa kulturarbetargruppers samarbetsorgan, i år har velat skjuta fram biblioteksersättningen. Det förhåller sig i själva verket så att KLYS i sin framställning förra året förde fram en hel rad olika önskemål. Där fanns biblioteksersättningen med, men där fanns också krav på ersättning till bildkonstnärer för utställningar, där fanns frågan om ökning av stipendierna till andra grupper, pensioner till vissa grupper av kulturarbetare, prioritering av barnteatern och stöd till fria jazzorkestrar. Det är alltså inte alldeles självklart att man inom hela denna kaka just skall skilja ut det som gäller författarna, något som alltså inte kan motiveras med att denna grupp som helhet skulle ha det avsevärt sämre ställt än övriga kulturarbetargrupper. Särskilt fru Mogård lyckades ju elda upp sig till ett lågande patos i fråga om det här ersättningstänkandet — att det skall vara ersättning och icke stöd. Det kan då förefalla en aning märkvärdigt, om hon är så absolut i sina åsikter, att hon inte för egen del har velat stödja författarnas önskemål om 25-öringen utan stannar på 15 öre, alltså tre öre över det nuvarande. Har man en så enorm respekt för författarnas krav, borde det väl också ta sig uttryck i de praktiska politiska ställningstagandena här i riksdagen. Men för all del, låt oss acceptera hela denna uppläggning att det här gäller ersättning för utfört arbete. Låt oss fullfölja analogin. Då måste vi betrakta detta krav på samma sätt som alla möjliga andra gruppers ersättningskrav gentemot samhället. Där vet vi mycket väl att varje grupp anser sig ha rätt till en viss ersättning. I nio fall av tio får de inte vad de begär, därför att samhällets resurser är begränsade. SACO anser sig ju ha rätt till 22 procent. Det kommer SACO inte att få. Jag skall inte driva jämförelsen för långt. Men det kan ju ändå inte betraktas som självklart att under vissa bestämda allmänekonomiska förutsättningar måste ett visst ersättningskrav från en viss grupp under alla förhållanden tillgodoses. Det finns inget cyniskt i det resonemanget, fru Mogård. Det innebär bara att man tar hänsyn till en helhetsbild. Det är faktiskt vår enkla skyldighet som riksdagsmän att ta hänsyn till helhetens intressen och inte uppträda som något slags ombudsmän för den ena eller andra specialgruppen. Vad beträffar skrivelsen från litteraturutredningen 1969, som någon av talarna berörde, vet de som var inblandade att den inte innebar ett deciderat ställningstagande just för 25-öringen. Den var en kompromissprodukt, där åtminstone en av ledamöterna ville driva en mera social uppläggning. Resultatet blev uppriktigt sagt en ganska snårig skrivning, som mer talade om de totala insatserna för författarna och mindre om 25-öringen. I denna skrivelse hänvisades uttryckligen till det då föreliggande budgetläget. Det var 1969. Året efter fördubblades biblioteksersättningens belopp. Också i år har vi sannerligen ett budgetläge att hänvisa till. Jag tror inte att det behöver sägas så mycket mer i denna sak. Jag noterar återigen med tillfredsställelse att både herr Sundman och fru Ryding välkomnar vårt eniga uttalande om förhandlingsliknande överläggningar mellan KLYS och utbildningsministern. Jag betraktar det alltjämt som något positivt att alla parter här anser att de önskemål om förhandlingsordning som har framförts därmed i huvudsak kan anses vara tillgodosedda. Herr Sundmans känslighet kan möjligen förvåna mig, när vi i reservationen helt nyktert konstaterar att det inte föreligger någon rättslig grund för författarnas ersättningskrav. Det framgår helt klart av utskottets gemensamma skrivning att just den rättsliga problematiken är under utredning och att detta alltså inte ännu är klarlagt. Man vet ännu inte hur en sådan rättslig grundval skall kunna skapas. Jag trodde inte att det var så förfärligt anstötligt att i en fråga av denna typ göra ett sakligt konstaterande om det faktiska läget. Herr talman! Jag ber återigen att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Björk i Göteborg hävdar att problemet är mycket komplicerat när det gäller stödet till författarna. Han gör ett stort nummer av kravet på en social inriktning av biblioteksersättningen. Jag tycker att hans resonemang bara visar ännu en gång att han inte kan bestämma sig för vilken princip han vill stödja, ersättningsprincipen eller stödprincipen. Jag vill råda honom att flytta över sina tankeansträngningar och resonemang till andra grupper. Kommer inte andra grupper i samhället ändå att också i år få åtminstone så mycket i löneförhöjning att en del av kostnadsstegringen kan täckas? Herr Björk hävdar vidare att jag läser tabeller som jag vill. Det var dock herr Björk som började att läsa tabeller i den lilla röda boken. Han började med att tala om författarna i förhållande till andra grupper när det gällde sammanlagd medianinkomst. Jag påpekade då att det fanns en annan tabell över medianinkomst enbart av konstnärlig verksamhet. Men då övergick herr Björk till att tala om genomsnittlig inkomst av enbart konstnärlig verksamhet, trots att det två sidor längre fram särskilt påpekas — det hade varit bra om herr Björk hade sett det — att ”medianinkomsten för författarna troligen ger en mer rättvisande bild av inkomstnivån, då den är opåverkad av extremt höga inkomster”. Men herr Björk har ju tidigare visat att han mindre gärna vill tala om låginkomsttagarna bland författarna än om dem som har extremt höga inkomster.
Herr talman! Jag delar fru Mogårds förhoppning att alla grupper i samhället skall få lönehöjningar i år. Jag fruktar att alla kommer att bli besvikna på resultaten. Om hon vill göra en analogi med författarna i detta syfte och med biblioteksersättningen i synnerhet, bör hon kanske komma ihåg att biblioteksersättningen fördubblades förra året. Jag kan inte påminna mig att några andra ersättningar av det här slaget undergick en så kraftig höjning.
Herr talman! Jag tycker det är tråkigt att höra herr Björk i Göteborg tala om den här fördubblingen. Fördubbling är i och för sig ett ord som låter bra, men om man fördubblar en mycket liten summa är fördubblingen minst sagt ointressant. Herr Björk talade om att biblioteksersättningen i Norge och Danmark hade en mer social inriktning. Det förvånar mig att höra litteraturutredningens ordförande säga någonting sådant. Jag skall inte här kommentera påståendet utförligare. Jag tror inte jag missledde kammaren när jag sade att upphovsmän — dvs. de som samarbetar i KLYS — är ense om att prioritera författarna detta år. Det förhåller sig faktiskt så.

Herr talman! När trafikutskottet nu har behandlat kommunikationsdepartementets kapitalbudget, har man samtidigt haft ett 30-tal olika motioner att ta upp. Då vi studerar betänkandet kan vi se att det lyckats för trafikutskottet att bli enigt på de allra flesta punkter. Endast på tre av punkterna föreligger reservationer. Det innebär inte på något sätt att trafikutskottet ansett att de motioner, som här avstyrkts och som innebär krav på ökad medelstilldelning, skulle vara oberättigade. Men vi har kunnat konstatera att i det ekonomiska läge vi befinner oss måste vi iaktta mycket stor restriktivitet. På två av punkterna har jag personligen funnit att de motioner som är framlagda är av sådan vikt att jag reserverat mig. I första hand skall jag nu ta upp punkten 2, som avser väganslagen. När vi för ett år sedan diskuterade vägarna i den gamla andra kammaren, förutskickade jag att vi kunde räkna med att ha en stor och principiell vägdebatt i år. Det berodde på att kommunikationsministern hade sagt att han under år 1971 skulle ta ställning till Vägplan 1970 och att han eventuellt skulle göra det i statsverkspropositionen. Nu har kommunikationsministern sagt att han inte är beredd att ta ställning i detta sammanhang, men att han skall göra det senare. Såvitt jag förstår innebär detta att kommunikationsministern senare under denna vårsession kommer med sitt ställningstagande till Vägplan 1970. Jag skulle redan nu vilja ställa den frågan till kommunikationsminister Norling: När har vi att vänta att kommunikationsministern redovisar sitt ställningstagande till Vägplan 1970, och i vilken form har vi att vänta detta ställningstagande? Kan vi räkna med att vi under vårriksdagen får denna redovisning, eller kommer den senare? Vi kan väl säga, herr talman, att det inte i dag finns förutsättningar för någon särskilt stor vägdebatt. Dels avvaktar vi ställningstagandet till Vägplan 1970, dels har vi inom utskottet beslutat att de 27 olika motioner som kommit fram om den statliga trafikpolitiken skall behandlas senare i samband med ett särskilt betänkande. Hela frågan om vägtrafikens ställning i den totala trafiken här i landet torde vi få anledning återkomma till i ett senare sammanhang. Men det finns ju, herr talman, en hel del att säga också om det nuvarande läget när det gäller vägfrågorna, alldeles frånsett de mera långsiktiga perspektiven. Vi kan konstatera att det råder stora brister när det gäller vägväsendet här i landet. Jag väntar mig att kommunikationsministern här i dag kommer att hålla med om det. Enligt den inventering vägverket gjort hade den 1 januari 1970 ungefär en tredjedel av riksvägnätet en standard som inte kan betraktas som godtagbar. Nära hälften av de genomgående länsvägarna hade också en standard som inte kan betraktas som godtagbar. Att det inte är bättre när det gäller övriga länsvägar och enskilda vägar, det förstår vi alla. Vi kan vidare konstatera att investeringsanslaget för byggandet av vägar har legat praktiskt taget stilla i sex år. Under tiden har vi haft kraftiga kostnadsstegringar. Det har också varit rationaliseringar — det är naturligt, och det skall man fordra — men läget är sådant nu att kostnadsökningarna har varit större än rationaliseringsvinsterna. Därför måste ett oförändrat investeringsanslag innebära en minskning av vägverkets möjligheter att bygga vägar här i landet. Vägverket har också i sina petita begärt kraftiga anslagshöjningar. Man har beträffande driften av vägarna pekat på att om man fortsätter att eftersätta underhållet, som det kallades förut eller driften som det kallas nu, av vägarna så får detta en direkt kapitalförstörande effekt. Det är ett uttalande som kommunikationsministern har refererat i årets statsverksproposition. Och det kan inte vara särskilt angenämt för ett statsråd att ha hand om en verksamhet, där den ansvariga myndigheten säger att här kommer att bli en förstöring av det kapital som är nedlagt. Nu har kommunikationsministern begärt en ökning av driftanslaget — och det hade ju varit anmärkningsvärt om han inte hade gjort det — på 53 miljoner kronor. Men vid en bedömning som har gjorts av människor som begriper sig på vägar har man sagt att trots denna ökning på 53 miljoner blir resultatet i själva verket en volymminskning på ungefär 20 miljoner kronor. Det beror på många faktorer. För det första har vi i riksdagen gett vägverket ett renhållningsansvar, som man inte har tagit hänsyn till vid tidigare beräkningar och som kostar en hel del pengar — om jag minns rätt omkring 10 miljoner. För det andra har man kunnat konstatera att det blivit en ökad vägslitning på grund av däckdubbarna. Det är givetvis svårt att ange hur stort belopp det motsvarar, men i statsverkspropositionen refereras en siffra på 33 miljoner. Det har nämnts också andra siffror, men 25—30 miljoner är i alla fall en ganska säker bedömning. Vidare är det så att kommunikationsministern plötsligt införde en hastighetsbegränsning med en bashastighet på 70 kilometer, och det kräver en omfattande skyltningsverksamhet. Kostnaden för denna skyltning har det lämnats olika uppskattningar om, t.ex. 6—7 miljoner. Jag har också hört siffran 10 miljoner kronor. Det kunde vara intressant att få veta vad kommunikationsministern uppskattar den till. Herr Norling har inte anslagit några nya pengar till detta ändamål utan de skall alltså tas av tillgängliga anslag. Enligt uppgifter som jag har fått skulle de tas just av detta driftanslag. Det innebär alltså att den nästan enda synbara ökningen på det här väganslaget i själva verket — enligt experter — får till resultat en volymminskning. Om det är så i de fall då vi kan redovisa nominella ökningar av anslag, förstår vi hur det förhåller sig när det gäller byggandet av vägar, där anslagen som jag nyss sade har legat stilla praktiskt tagit under sex år. Det innebär att en hel del mycket angelägna projekt ganska kraftigt får skjutas framåt i tiden. Man kan fråga sig: Vad kostar det samhället att skjuta upp lönsamma investeringar i vägväsendet? Man brukar i detta sammanhang hänvisa till AMS-arbetena — och de har också varit värdefulla; de har faktiskt utgjort en ganska stor del av väginvesteringarna — men där har vi en tydlig tendens till minskning av anslagen. Det är alltså inte nog med att de ordinarie väganslagen står på en oförändrad nominell nivå, som i själva verket innebär en minskning, utan man reducerade också t.ex. mellan 1969 och 1970 de medel som arbetsmarknadsverket anslog för vägar från 300 miljoner till 235 miljoner kronor, en minskning på 65 miljoner kronor. Nu har vi ont om pengar, och inget parti har i dagens läge kunnat begära några stora anslag. Men den intressanta frågan är ju: Kan man i längden underförsörja detta viktiga område? Kan man inrikta sig på att år efter år fortsätta en politik som innebär att man undan för undan minskar vägverkets reella möjligheter att fullgöra sina funktioner? Vi anser inte detta, och vi har därför i en reservation begärt att kommunikationsministern när han redovisar sitt ställningstagande till Vägplan 1970 också skall lägga fram ett program för ökning av väganslagen under de närmaste åren. Jag tycker att det är en sak som kommunikationsministern skulle hälsa med tillfredsställelse. Om det blir så att man är i en trång ekonomisk situation och tvingas till hårda prioriteringar, kan det självfallet vara svårt att få gehör för väganslag, kanske delvis därför att det faktum att väganslag inte är något nödvändigt ont utan är räntabla investeringar inte trängt in i det allmänna medvetandet. Vägverket har ju hjälpt oss genom att på olika sätt visa detta.

Det innebär alltså att kommunikationsministern, om han i sin redovisning här skulle inta en positiv inställning till Vägplan 1970 — vi vet inte något om det, men låt oss förutsätta det — skulle behöva starta från en utgångspunkt som ligger under det minimialternativ Vägplan 1970 utgick från. Hur mycket? Ja, det uppskattas till 300 miljoner kronor. Jag vet inte om den siffran är korrekt, men jag har fått den från ett håll som brukar ge riktiga uppgifter. Vi kan i alla fall vara överens om att beloppet avsevärt understiger den nivå varifrån Vägplan 1970 skulle utgå. Därför måste vi i det kommande budgetarbetet inrikta oss på — och det bör vara ett gemensamt intresse — att lyfta upp väganslagen och bereda utrymme för detta. Nu har utskottsmajoriteten sagt att man finner det angeläget att förslag från Kungl. Maj:t i anledning av Vägplan 1970 snarast föreläggs «riksdagen. Därom är alltså utskottet fullständigt enigt, och vi är intresserade av att höra kommunikationsministerns svar på detta. Men jag tror att det vore värdefullt att också de synpunkter som reservationsvis förts fram om vikten av att få ett program för ökning av väganslagen kunde tillgodoses. I den reservation som jag nu talar om tar man också upp frågan om en avvägning när det gäller väganslagen och vägpolitiken mellan riksvägar å ena sidan och länsvägar och enskilda vägar å den andra. Jag vill nu endast understryka — jag vet att andra talare ytterligare kommer att beröra saken — vikten av att de väginvesteringar som görs står i samklang med övriga investeringar och ingår som ett naturligt led i den regionalpolitik som vi för. Om vi vill motverka koncentration till storstäderna — av både bostäder och arbetstillfällen — måste ett väl utbyggt länsvägnät vara utomordentligt angeläget för trafiken inom regionerna. Och de enskilda vägarna har alltför länge stått på undantag. Därför, herr talman, anser jag det vara angeläget att riksdagen här understryker den vikt vi lägger vid den framtida vägpolitiken. Det är i den andan jag nu yrkar bifall till reservationen 3, som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! Vid behandlingen av vägbyggnadsanslagen, driftbidragen till enskilda vägar, har utskottet ej kunnat enas. Reservationerna 1, 2 och 3 speglar centerpartiets uppfattning om de helt otillfredsställande anslagen till vägbyggandet. För byggande av exempelvis länsvägar har departementschefen föreslagit 140 miljoner kronor mot de av vägverket äskade 148 miljonerna. Det kan naturligtvis tyckas vara en obetydlig prutning på ett så pass stort belopp, men man skall ha klart för sig att detta vägbyggnadsanslag uppgick till 173 miljoner kronor budgetåret 1968/69. Vi som har anledning att använda detta vägnät vet också vilket stort behov det finns av en nybyggnad. Självfallet har vägbyggnadsanslag liksom alla andra anslag ett samband med tillgängliga resurser. Men det är också här fråga om vägkommunikationernas roll i ett lokaliseringsoch regionalpolitiskt inriktat samhälle. Det gäller dessutom att få till stånd bättre kommunikationsleder för de människor som bor och kommer att bo kvar i de bygder där dessa vägar är den enda förbindelsen med tätorten. Vi kan i dag konstatera att departementschefen och utskottets majoritet varken haft viljan eller de ekonomiska resurser som de ansett sig behöva för att hjälpa till med en förbättring av denna del av vägnätet. Man kan naturligtvis i år säga att det ekonomiska läget inte tillåter större anslagsramar för vägbyggandet — och det kan jag förstå. Det skulle kunna godtas som en förklaring om det inte vore så att viljan och resurserna har saknats även under år med goda ekonomiska förutsättningar. Förhållandena i år blir mer besvärliga än någonsin. Man har att befara ett ytterligare försämrat vägunderhåll, som går ut i första hand över det sekundära vägnätet och de människor som inte har någon annan valmöjlighet i kommunikationshänseende än att använda dessa vägar. På driftsidan har exempelvis departementschefen prutat ca 170 miljoner kronor på vägverkets äskanden. Värdet av den av departementschefen beslutade ändringen av bashastigheter på vägarna till 70 km — som herr Gustafson i Göteborg berörde — kan man diskutera. Jag uppskattar enligt de uppgifter jag fått att det kommer att behövas mellan 10 och 12 miljoner kronor för nya skyltar och uppsättningar. Det har också gjorts gällande att kostnaden skall bestridas ur vägverkets driftbidrag. Detta betyder ju ingenting annat än att driftbudgeten för vägverket blir ytterligare försämrad. Det har medfört att vägförvaltningarna runt om i landet i dag sitter och arbetar med nya resursplaner utifrån det faktiska läge som föreligger. Det innebär med största sannolikhet att man kommer att tvingas ställa in vägmaskiner, väghyvlar och lastbilar i garagen och i stället utrusta personalen med handverktyg för att dagsverkskostnaden skall bli så liten som möjligt. Med andra ord: driftbidraget räcker inte att hålla i gång en del maskiner som är avsedda för vägarnas underhåll. Det finns naturligtvis skäl att ifrågasätta klokheten av sådana beslut, inte minst mot den bakgrunden att vi redan år 1966 kunde konstatera ett eftersatt vägunderhåll på 620 miljoner kronor. Det är anledning tro att detta eftersatta vägunderhåll nu vuxit med flera hundra miljoner kronor.

Jag vill gärna instämma i vad herr Gustafson i Göteborg sade att denna utveckling inte kan få fortsätta, utan måste ändras. Det är samhällsekonomiskt slöseri att skrota ner vägarna i den takt som nu påbörjats. Det är ett slöseri att inte ta vara på den goda förräntning som ett bra vägsystem ger samhället.

Reservationen 2 hör samman med driftanslaget till det enskilda vägnätet. Vi har i dag ett enskilt vägnät utan statsbidrag som har en längd av 158 000 km. Vi har ett enskilt vägnät med statsbidrag som uppgår till 64 000 km. Sammanlagt är detta enskilda vägnät mer än dubbelt så stort som det allmänna vägnätet. I år har departementschefen ansett det nödvändigt att pruta ner vägverkets äskanden från 75 800 000 kronor till 54 550 000 kronor. Det är en prutning med 21 miljoner kronor. Vad som här sker är ingenting annat än att ökade kostnader kommer att läggas på enskilda människor och på kommuner i den mån som dessa ger driftbidrag. Man kan diskutera om det över huvud taget är riktigt att samhället ålägger enskilda människor att helt ensamma svara för sina vägkostnader. Vi anser att det är orimligt. Men vad man inte kan diskutera är om statsbidrag skall utgå till väg i den mån vägen fyller de förutsättningar som finns angivna i en kungl. kungörelse. En sådan kungörelse är nämligen utfärdad sedan riksdagen fattat beslut i ärendet. Trots detta är läget nu sådant att inga nya enskilda vägar kan tas in som statsbidragsberättigade enbart av den anledningen att det saknas pengar. Det har uppstått helt orimliga situationer, exempelvis när allmän väg överförts till enskild väg under den klara förutsättningen att statsbidrag skulle utgå. När förrättningarna är klara och vägsamfällighet bildad finns det inget statsbidrag; de enskilda intressenterna får själva stå för hela kostnaden i en oviss väntan på statsbidrag. Dessutom skall bidrag från anslaget till drift av enskilda vägar på 54 550 000 kronor också enligt kungörelse kunna utgå till förbättringsarbeten på enskild väg — det kan gälla trafiksäkerhetsarbeten. I dag utgår inga sådana bidrag på grund av medelsbrist. Likaså skall av detta anslag utbetalas bidrag till redskapsanskaffning som skall möjliggöra ett rationellt vägunderhåll. Det kommer inte att finnas några sådana medel tillgängliga i år. Bidrag till nya båtoch färjleder skall också bestridas över detta anslag. För en sådan ökning kommer inte att finnas några medel. Detta är bakgrunden till att centerpartiet har yrkat ökade anslag med drygt 16 miljoner kronor. Det kan synas vara en försvinnande liten anslagshöjning i förhållande till det behov som föreligger och som jag har understrukit, men pengarna skulle ändå välkomnas efter den hårda prutning som departementschefen har gjort. Och vad jag här har sagt och vad vi nu begär skall ses och uppfattas som centerpartiets klart motiverade vilja att prioritera vägväsendet även i en svår ekonomisk situation.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

Herr talman! Jag kan i stort instämma i vad de två föregående talarna, utskottets ordförande och herr Dahlgren, har anfört beträffande reservationen 3 vid punkten 2. Jag skall därför inte upprepa vad som i detta sammanhang redan har sagts utan ämnar anlägga några andra aspekter på frågan. Den planverksamhet som förekommit överträffar i tidrymd de planer som görs upp Öster om järnridån. Det är givetvis mycket ambitiöst att upprätta vägplaner för 15 år — 1957 års vägplan som tog slut 1970 och 1970 års vägplan som siktar på 1985. Man kan förstå att det ligger mycket jobb bakom, mycket tankearbete och — det vill jag särskilt understryka — många spekulationer i fråga om hur tillvaron kommer att te sig 1985. Den datamaskin är ännu inte konstruerad som kan förutsäga de ekonomiska krumsprång som en socialdemokratisk regering kan åstadkomma under en så lång period. Det kan ju också hända att vi får en icke-socialistisk regering under tiden och att dagens programmering därför inte alls passar morgondagen — eller att världens utveckling blir annorlunda. Det känns efter den EEC-debatt som föregående dagar har förts i denna kammare som om en omprogrammering redan måste göras för en långsammare ekonomisk utveckling. Med tanke på vägplanens fåfänga möjligheter att motsvara verkligheten förefaller i detta sammanhang tidrymden för uppgjorda planer alltså alldeles för lång. Resultatet blir att vi inte följer en vägplan. Var och en förstår det, när verkligheten redan 1971 missar 1970 års vägplans höga syften. Visst kan man säga att det är alldeles rätt att göra upp en långsiktig plan, men samtidigt måste man då ha en planering för en kortare tidrymd, som blir mera hållbar och som man verkligen kan gå efter. Kommunikationsministern kan invända: Det har aldrig varit meningen att följa någon vägplan. Den är bara till som en arbetsmall att gå efter — för åka kan det ju inte bli tal om. Den senaste vägplanen har heller ännu inte fått ligga som underlag för någon proposition. Nu är vägplanen dock ett uttryck för de allmänna behov som måste tillgodoses för att vi skall kunna klara trafikutvecklingen i landet, och den är också ett program som det med hänsyn till vår produktion och vår ekonomi är nödvändigt att försöka genomföra. Transporternas betydelse för samhällsekonomin blir allt större. Det går alltså inte att ensidigt kräva högre produktion och större investeringar inom näringslivet utan att medverka till ett ändamålsenligt vägnät, och man kan inte heller tala om en regionalplanering i verklig bemärkelse. Vårt vägnät och våra kommunikationer har fått vara något slags dragspel för den finanspolitik som bedrivs här i landet. I varje bekymmersam situation trycker man på bälgen och släpper ut luften ur vägplansförslaget — och gör därmed målet alltmer oåtkomligt för framtiden. Kanske utskottets ärade vice ordförande nu säger emot mig: Vad vill då herr Lothigius göra, hur vill han omdisponera planen, var vill han ta pengar till vägarna? Jag erkänner att vi med tanke på hur vår budget är upplagd just nu befinner oss i en situation där vi kan göra mycket litet — så litet att vårt parti inte en gång har kunnat biträda centerpartiets begäran om anslagsökning. Men vi begär ändå att riksdagen skall klart uttala att det krävs ett program för en ökning av väganslaget under de närmaste åren och att man måste arbeta därefter. Skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och reservationen 3 i detta stycke är faktiskt att utskottet vill ha en ingående prövning av investeringsfrågan, medan reservanterna begär ett program för en ökning av väganslagen. Utskottet vågar alltså inte säga rent ut vad som måste ske, men reservanterna gör det. Att tillfredsställande transportförhållanden måste ordnas för företagslokalisering och att en god persontrafik är nödvändig, det är vi från moderata samlingspartiet fullt på det klara med och vill kraftigt understryka. Mot den bakgrunden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 3 vid punkten 2.

Herr talman! Jag vet inte om jag hörde fel, men jag tyckte att utskottets värderade vice ordförande lade ett yttrande i min mun som jag inte har fällt. Det var herr Dahlgren som sade det där om 70-kilometersbegränsningen. Jag har emellertid begärt ordet nu i ett bestämt syfte, nämligen för att säga något om möjligheterna för att vi skall få en framåtsyftande vägdebatt. Det är inte så att jag längtar efter den debatten för dess egen skull, utan jag tror det är viktigt för vägpolitiken här i landet att vi får den snart. Ju förr, dess hellre. Kommunikationsministern sade förra året att han ämnade ta ställning till Vägplan 1970 i år, möjligen i statsverkspropositionen. Det var inget löfte, men det var något som ställdes i utsikt. Och när utskottet nu har varit enigt på en punkt i detta sammanhang, nämligen om att det är angeläget att denna redovisning kommer snarast, så har jag tolkat detta så att utskottet önskar att redovisningen kommer i år, som avsikten var. När kommunikationsministern om en stund tar till orda, hoppas jag att han kommer att bekräfta att denna redovisning kommer i år, som var avsett. Om det dröjer ytterligare ett år blir det ju en försening i ställningstagandet som inte är önskvärd.

Herr talman! Flera talare har här sagt att det inte är någon stor och framåtsyftande vägplaneringsdebatt vi för i dag. Det är riktigt. Jag har inte heller uppfattat den så utan mera som ett försök att lappa ihop det som nu finns, alltså bildligt talat att skaffa pengar för att laga de gupp som uppstått i vägbanan. Herr Mellqvist sade att det gäller att i handling visa att man är konsekvent. Därmed menade väl herr Mellqvist att centerpartiet skulle ha sprungit ifrån vad vi sade i januari månad, när vi i stort sett godkände finansplanen. Ja, frågan är ju om man kan kalla det för att springa ifrån någonting att begära en ökning på 16 200 000 kronor, som vi gjort, och att det skulle vara ödesdigert för landets ekonomi. Jag vill nog gärna påminna herr Mellqvist om att för några veckor sedan tappade herr Sträng i budgeten helt plötsligt 78 miljoner kronor, när vi diskuterade annonsskatten. För en vecka sedan ökades också folkpensionerna med 125 miljoner kronor, ett belopp som inte heller fanns upptaget i finansplanen. Jag har inte hört att vare sig herr Sträng eller någon annan socialdemokrat skulle ha sagt att detta var ödesdigert för landets ekonomi. Om de här 16 miljonerna skulle vara så mycket mera värda beror det enbart på hur herr Mellqvist ser det, och det är då ett uttryck för vilja. Det är detta som skiljer herr Mellqvist och mig i den här debatten. Herr Mellqvist är ju ganska nöjd. Även om han beklagar att det inte finns mera pengar, säger han att det är en rätt god vägbyggnadstakt här i landet och att vi har goda vägar. Där skiljer sig våra bedömanden, och det är därför som vi begär mera pengar. Jag hävdar att vägbyggnadstakten borde var högre, jag hävdar att den skulle vara annorlunda inriktad och jag hävdar att vi har ett eftersatt driftsunderhåll, som är besvärande. Jag anser att det är viktigt att dessa frågor får en tillfredställande lösning.
Herr talman! Den ärade vice ordföranden i trafikutskottet uttalade en falsk truism, när han sade att det är bara själva takten vi är oense om. Den är ju det väsentligaste i hela sammanhanget, och det är just därför vi diskuterar. Vi är oense om takten mot bakgrunden av den utveckling vi har och den utveckling som kommer inom trafikens område i detta tand, den utveckling på vägbyggandets område som är nödvändig för vårt näringsliv, för regionalpolitik osv.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

Herr talman! Herr Mellqvist säger, att det varit nödvändigt med stora nedprutningar och att vägverket får finna sig i detta. Jag har uppfattat saken så att det inte är vägverket som har att finna sig i detta, utan det är närmast en fråga som berör de enskilda människorna, näringslivet, bilisterna. Det är de som får finna sig i den situation som har uppstått och som utskottet inte vill ändra.

Herr talman! Eftersom utskottets vice ordförande haft ordet redan och talat för utskottsmajoriteten, tänker jag inskränka mig till att besvara och kanske något kommentera de frågor som ställts direkt till mig, i första hand av herr Gustafson i Göteborg. Men allra först kanske ändå bara några ord om den allmänna kritik som här riktats mot vägpolitiken. Det är alldeles självklart att en sådan kritik kan framföras mot bakgrunden av alla de behov att göra insatser på vägpolitikens område som vi har. Det skulle snarast vara mer märkligt om man i ett land som vårt, med den mycket höga ambitionsnivå som vi tillåter oss att ha på samhällets alla områden, inte skulle få en kollision vid en sådan här diskussion eller i andra sammanhang mellan vad vi skulle önska göra och vad vi för tillfället har möjlighet att göra. Men när det är sagt måste vi ändå, som trafikutskottets vice ordförande framhållit, vid varje tillfälle återföra debatten till verkligheten.

Det konstaterandet innebär inte något försök från regeringens sida att glida undan det stora problemet, nämligen det gemensamma arbetet för att åstadkomma bästa möjliga vägnät i vårt land. Herr Gustafson ställer då omedelbart och med all rätt frågan om den vidare behandlingen av Vägplan 70. Det är riktigt, som han säger, att jag i årets statsverksproposition har skrivit några meningar om Vägplan 70, där jag konstaterar att jag ämnar återkomma till den vid en senare tidpunkt. I dag kan jag säga att jag återkommer till Vägplan 70 i statsverkspropositionen 1972. Sedan för herr Gustafson ett resonemang utifrån reservationerna och bygger sin uppfattning på att statsmakterna trots den ekonomiska situationen borde ha tillåtit sig ett betydligt kraftigare anslag under vägbudgeten. Vi kan naturligtvis komma in i en längre diskussion om vilka ekonomiska insatser vi skulle vilja göra för våra vägar. Vi skulle kunna föra en diskussion om den saken praktiskt taget hur länge som helst. Den diskussionen skulle också kunna bli kort. Den skulle bli kort om herr Gustafson i stället för att tala om bristande ambitioner, försummelser, brist på vilja etc. steg upp och sade hur mycket pengar han vill ha till vägarna eller med hur mycket väganslaget borde ökas. Det kan inte vara fråga om de summor som man talar om i reservationerna. Det måste bli helt andra belopp. Samma resonemang som jag för med herr Gustafson i Göteborg på denna punkt kan jag också föra med herr Dahlgren. Herr Dahlgren sade att departementschefen varken har viljan eller de ekonomiska förutsättningarna att klara detta. I nästa andetag säger herr Dahlgren att centerpartiet begär mycket små anslagshöjningar. Det är fråga om 16 miljoner kronor. Vägbudgeten omfattar totalt 2 056 461 000 kronor. Med det beloppet saknar alltså departementschefen vilja att göra någonting. Hade han däremot följt herr Dahlgrens reservation och därmed centerpartiet och höjt summan till 2 072 461 000 kronor, då hade han haft viljan. Den politiska viljan när det gäller vägväsendet hänger alltså på 16 miljoner kronor strax ovanför 2 miljarder kronor. Det kan alltså inte vara centerpartiets reservation som herr Dahlgren talar om utan det måste vara helt andra belopp. Vore det då inte rättvist mot denna kammare att i stället för svepande ordalag om vad man skulle önska få utfört och vad som skulle ha stått i årets statsverksproposition på vägsidan tala om vad detta skulle kosta i konkreta siffror. Då kunde vi få i gång en verklig diskussion om vad det är vi skall omprioritera, ty då blir det fråga om hundratals miljoner kronor som vi skall diskutera, såvitt jag förstår. Då blir diskussionen betydligt allvarligare och kanske också intressantare, därför att diskussionen i så fall måste beröra även frågor som en omprioritering av större mått. Herr Lothigius förde i sitt inlägg i denna diskussion det realistiska ekonomiska resonemanget. Han har mot bakgrund av vad han sade, såvitt jag förstår, ingen anledning att göra erinringar mot den bedömning som här har skett. Han har heller inte gjort det. Å andra sidan är det klart även för honom att man skall begära en bättre planering, som han säger. Ja, naturligtvis är en planering på detta område utomordentligt värdefull, men den planeringen har sitt värde vid varje given medelstilldelning och behöver inte nödvändigtvis kopplas till ett resonemang om summor och anslag som ligger vida utöver vad man diskuterar för ögonblicket. I varje läge gäller det ju att göra en prioritering som säkrar en så vettig användning som möjligt av de pengar som man för tillfället kan disponera. Herr Dahlgren snuddade vid den nyligen beslutade sänkningen av bashastigheten. Han gjorde det närmast mot bakgrund att han ville föra ett resonemang om de pengar som vi underförstått tydligen skulle slösa på att skylta om våra vägar. Olika belopp har nämnts när det gäller vad denna omskyltning skulle kosta. Jag kan tala om att kostnaden har uppskattats till mellan 5 och 6 miljoner kronor. Den summan går inte, som herr Gustafson i Göteborg trodde, på driftanslaget utan på byggnadsanslaget. Byggnadsanslaget innehåller en allmän pott för planering och andra särskilda ändamål, t.ex. tekniskt utvecklingsarbete och försöksverksamhet. Jag har funnit att försöket med differentierade hastigheter är ett sådant angeläget ändamål av försökskaraktär som kan införas under det anslaget. Jag fick nog också en känsla, om jag läser mellan raderna, att någon av talarna här ifrågasatte sänkningen av bashastigheten. Vem det var som sade att man kan ifrågasätta nyttan av den åtgärden kommer jag inte ihåg.

Ett sådant uttalande kan uppfattas så att man på förhand talar om att Kungl. Maj:t sysslar med något slags hemsnickeri på trafiksäkerhetens område. Detta vore högst allvarligt i ett sådant läge som vi för närvarande har på trafiksäkerhetsområdet. Därför hoppas jag att den som gjorde detta uttalande och ifrågasatte värdet även av en försöksverksamhet på trafiksäkerhetens område återkommer och redovisar motiven för sin inställning.

Vi skall behålla den här höga ambitionsnivån. Vi må gärna strida med varandra om anslagens storlek. Att tala om vilja eller inte vilja när skillnaden gäller 16 miljoner på en totalsumma av över två miljarder, verkar vara en tvist om påvens skägg. Men låt oss gärna fortsätta diskussionen från tid till annan. Den har vi naturligtvis bara nytta av. Men vi skall heller inte tappa bort totalperspektivet för den här verksamheten. Vår vägbudget lever inte något eget liv i vår samhällsekonomi: den lever sitt liv tillsammans med all annan verksamhet i detta land och kan därför inte sett från allmänna synpunkter göra anspråk på någon fullständigt unik ställning i den svenska ekonomin.

Herr talman! Kommunikationsminister Norling kände sig tydligen personligt angripen av mig och gick ut i ett mycket hårt försvar. Om nu kommunikationsministern hade lyssnat på mitt anförande i stället för att sitta och fundera ut beskyllningar mot mig, hade han kunnat konstatera att det i mitt anförande fanns en positiv vilja att stödja kommunikationsministern i den ambition som jag förutsatte att han har att öka väganslagen här i landet. När det gäller skyltningen sade jag bara en sak. Om kommunikationsministern inte anvisat några extra medel för denna tas utgifterna för denna av anslaget till vägunderhåll enligt de uppgifter jag hade fått. Dessa har jag fått från folk inom vägverket. Där har man tolkat saken så att medlen skulle tas från anslaget för driften, vilket är beklagligt eftersom detta vägunderhåll är viktigt inte minst från den trafiksäkerhetssynpunkt som kommunikationsministern tidigare talat om. När det gäller att undvika olyckor är det viktigt att man kan förbättra underhållet. Nu är jag tillfredsställd från den synpunkten, eftersom här har kommit ett auktoritativt uttalande från kommunikationsministerns sida om att dessa kostnader icke kommer att drabba de resurser som står till förfogande för driften. Kommunikationsministern säger att redovisningen för Vägplan 1970 kommer nästa år. Det beklagar jag. Förra året sade kommunikationsministern att den skulle komma i år — kanske redan i statsverkspropositionen. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi så snart som möjligt får det underlag riksdagen behöver för att med realism kunna debattera vägpolitiken på längre sikt. Det är ganska enastående att kommunikationsministern å ena sidan försenar framläggandet av sitt ställningstagande till Vägplan 1970 och å andra sidan med en gång kräver att oppositionen skall kunna börja diskutera utan att förfoga över detta underlag. Kommunikationsministern säger att det i varje ekonomiskt sammanhang finns önskemål som man vill prioritera. Men är vi inte överens om att när det gäller väganslagen följer vi inte den normala ökning som man bör ha i en framåtgående ekonomi utan vi har på grund av ekonomiska svårigheter undantagsvis fått sänka vår ambitionsgrad.

Herr talman! Herr statsrådet var delvis upprörd i sitt inlägg här över det han menade var beskyllningar. Statsrådet säger att statsmakternas uppgift försvåras om dess beslut ifrågasättes. Menar herr kommunikationsministern då att vi som valda ombud för människor runt om i bygderna skulle förhålla oss tysta och stilla och i allt finna oss i vad departementschefer behagar föreslå och besluta? I fråga om sänkning av bashastigheten till 70 km måste det ändå tillåtas en fri diskussion. Vad jag har sagt är att beslutet kan diskuteras. Såvitt jag har uppfattat diskussionen inom de olika motororganisationerna är man där inte helt överens med herr statsrådet. Ifrån rikspolisstyrelsens sida råder tystnad, en tystnad som jag gärna skulle se bröts så att vi fick veta vad den säger. Kan detta beslut efterföljas? Kommer laglydnaden att bli fullständig? Är det en realistisk gräns, herr statsråd? Det råder inga delade meningar emellan statsrådet och mig om nyttan av trafiksäkerheten och att vi skall rädda liv. Frågan är hur vi skall göra det på bästa sätt. Jag sade i mitt första inlägg att ett sätt att nå större trafiksäkerhet är att bygga bättre vägar. Därigenom räddar man också liv. Sedan tycker jag, herr statsrådet, att man skall ta allt i sin rätta ordning. Det är en god regel. Statsrådet citerade och ondgjorde sig, också i raljerande ton, över centerpartiets 16 miljoner kronor. Men jag själv talade här om den allmänna utvecklingen som hade varit på vägväsendets område sedan år 1966, då anslagen praktiskt taget legat helt stilla. Redan 1966 finns ett eftersatt vägunderhåll med 620 miljoner kronor. Jag sade att vi hade en besvärlig ekonomisk situation, men att centerpartiet trots detta ville prioritera vägarna med 16 miljoner kronor. Det skall uppfattas som en centerpartiets vilja.

Herr talman! Jag fattade kommunikationsministern så att han trodde att jag menade att det skulle räcka med en omdisponering inom kommunikationsdepartementets huvudtitel. Så är emellertid inte fallet. Vi kräver den politiska viljan för en omdisponering, så att man lägger ner mer av våra ökade tillgångar — observera ökade tillgångar — för framtiden på vägväsendet på grundval av dess produktiva och trafiksäkerhetsmässiga karaktär. Det är underlaget för mina önskemål.

Herr talman! Jag vill bara till herr Dahlgren säga, att riksdagen har beslutat i fråga om försök med differentierad hastighet på våra vägar. Riksdagen har alltså begärt att vi skall göra detta, och den försöksverksamheten pågår nu. Är det så att herr Dahlgren har den uppfattning som han här i dag har antytt, att vi kan betrakta den försöksverksamheten avslutad nu, innan vi gör detta försök med 70, tycker jag herr Dahlgren skall säga det. Då skulle vi få ett klart besked att herr Dahlgren nu är nöjd med den försöksverksamhet med differentierade hastighetsgränser som han själv var med och beslöt här i riksdagen, jag tror det var 1967.
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag anser att den försöksverksamhet som pågått har varit ryckig i sin planering. Jag anser att tiden nu är inne för att riksdagen åter skall få diskutera och fatta beslut i hastighetsbegränsningen. Som det nu är har vi gett regeringen fullmakt och riksdagen sitter vid sidan om och har bara att vara åhörare.

Herr talman! Det är en sak jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om som jag inte hann fullfölja i min föregående replik. I ett expanderande samhälle kommer det alltid att finnas ambitioner som är större än vad man förmår tillfredsställa och därför finns det naturligt inte möjligheter att uppnå allt vad man vill. Det sade kommunikationsministern och det är vi överens om. Beträffande väganslagen har det emellertid varit så — jag uttalar i detta sammanhang inte någon kritik utan konstaterar det bara som ett faktum — att de legat stilla under de senaste sex åren när det gäller de statliga investeringarna. Även med de ökningar som görs i år blir det i verkligheten en volymminskning. Då måste väl ändå kommunikationsministern dela min uppfattning att detta inte är önskvärt.

Det var från den utgångspunkten jag tyckte det kunde vara bra att i samband med att man redovisar ställningstagandet till Vägplan 1970 diskutera möjligheterna. Där borde vi ha ett gemensamt intresse att öka väganslagen så att vi inte fortsätter med denna underförsörjning.

Herr talman! Herr Dahlgrens sista uttalande rörande de försök med differentierade fartgränser, som vi nu kommer att börja med, ger mig den uppfattningen att herr Dahlgren anser att vi nu bör gå tillbaka till riksdagen, och redovisar erfarenheterna innan vi gör 70-försöken. Jag noterar mig det till minnes och utgår ifrån att herr Dahlgren återkommer i annan form med denna sin begäran.

Det skulle ju vara helt omöjligt att göra det inte minst därför att jag i mitt första inlägg sade att vi vill så mycket mer än vad vi i varje ögonblick anser oss ha möjligheter till. Skulle behandlingen av Vägplan 70 och andra eventuella betänkanden som rör vägpolitiken — när den i sinom tid kommer till stånd — leda fram till att vi enas om någon annan form för den framtida investeringsverksamheten på vägarna, får vi naturligtvis resonera oss fram vid det tillfället. Den dagen den sorgen. För dagen har jag lagt den syn på väginvesteringarna som bygger på behandlingen av 1971 års statsverksproposition.

Herr talman! Jag skulle vilja med bara några ord förtydliga mitt ställningstagande till den punkt som jag har tagit upp i mitt särskilda yttrande. De frågor som vi diskuterar just nu, vägfrågorna, utgör självfallet en mycket viktig del av hela det trafikpolitiska komplexet. Bilismen har ju blivit en allt starkare faktor i vårt samhälle och kan ställa berättigade krav på att bli tillgodosedd med vägar som svarar mot den ökande biltrafikens fordringar. Som en följd av befolkningsutvecklingen och trafikens koncentration till tätorterna har dock de statliga insatserna på vägbyggandets område i hög grad förlagts till dessa områden. Landsbygden kommer i efterhand, vilket understrykes bl.a. av olika länsstyrelsers och vägförvaltningars rop på ökade anslag till vägbyggandet. Att man försöker slå larm är ju helt naturligt i och för sig. Det är ju ingen tvekan om att vägfrågorna många gånger är av avgörande betydelse vid lokalisering av industriell verksamhet och därigenom påverkar den regionala utvecklingen. Det är givetvis mot den bakgrunden viktigt att vägnätet kan utformas i överensstämmelse med regionalpolitiska målsättningar, men i regel är det väl så att de landsändar, där lastbilarna är det realistiska transportalternativet. t.ex. timmertransporter, men där transportintensiteten är relativt låg, kan vägbyggandet få stå tillbaka för trafikpolitikens lönsamhetskrav. Situationen försvåras ju då också när ett läge inträffar där väganslagen släpar efter. Sett just mot den bakgrunden kan det finnas skäl att understryka den passus i reservationen nr 3, där det krävs att vägpolitiken skall användas som ett instrument i regionaloch lokaliseringspolitiken. Men även utskottets betänkande tar ju hänsyn till dessa synpunkter och förutsätter bl.a. att Vägplan 1970, som säger sig vilja förespråka samhällsekonomiska bedömningar vid vägplaneringen, snarast skall föreläggas riksdagen så att en ingående prövning av investeringsfrågorna för vägväsendets del kan ske. Och det blir då viktigt att riksdagen betonar just de sociala och lokaliseringspolitiska aspekterna på utformandet av vägpolitiken. Det borde emellertid vid ett sådant tillfälle vara större möjligheter, tycker jag, att få till stånd mera samlade bedömningar och lösningar i samband med att allt material i Vägplan 1970 läggs fram. Utöver det här kommer dock enligt min mening frågan om vilken trafikpolitik vi skall ha här i landet. De lönsamhetskrav som ställs på de olika trafikgrenarna står utan tvivel i strid med synpunkterna om att hänsyn skall tas bl.a. till sociala och näringspolitiska aspekter. Det kan ju som ett belysande exempel framföras i det sammanhanget att statens järnvägar i sitt remissyttrande över Vägplan 1970 anfört att de försök till samhällsekonomiska bedömningar beträffande vägplaneringen, som görs i detta betänkande, inte står i överensstämmelse med de trafikpolitiska riktlinjerna. Vi har från vpk i en motion till årets riksdag påpekat nödvändigheten av en trafikpolitik, som tar sociala och näringspolitiska hänsyn och som är ägnad att motverka avfolkningen av betydande landsdelar. Motionen kommer emellertid att behandlas i samband med att trafikpolitiken i stort diskuteras här i riksdagen. Skall man döma av vad som kommer fram i den livliga debatten i de trafikpolitiska frågorna, kräver nu stora delar av vårt folk en trafikpolitik med de sociala inslag som jag här har talat om. En sådan trafikpolitik skulle ge större möjligheter att åstadkomma också en vägpolitik av det slag som här har nämnts. Och jag vill gå så långt som att påstå att just detta är en förutsättning för att också få till stånd en bättre vägpolitik. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här sagt och till mitt särskilda yttrande ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan under punkten 2 såvitt angår motionerna 397 och 931.

Herr talman! I det förevarande utskottsbetänkandet behandlar ett avsnitt saltning i halkbekämpande syfte. I den del av landet där jag hör hemma är opinionen stor emot saltning av våra vägar. Utskottet är medvetet om detta och anför att moddbildning kan uppstå när man saltar vägarna — med åtföljande nedstänkning av strålkastare och vindrutor. En följd av detta blir nedsatt sikt och ökad olycksrisk. Då jag inte haft tillfälle att följa utskottsarbetet i detta avsnitt vill jag endast med några ord beröra denna lilla del av betänkandet. Jag vill understryka angelägenheten av att dessa problem uppmärksammas också i fortsättningen och att vägverket intensifierar sina ansträngningar att om möjligt eliminera skadeverkningarna. Utskottet anför bl.a.: ”Svårigheterna härvidlag torde främst sammanhänga med tillämpandet av saltningsmetoden i förening med användningen av dubbade däck och den avslitning av däcksoch asfaltpartiklar m.m., som blir följden därav.” Herr talman! Jag är inte av den uppfattningen att dubbade däck är ett osvikligt medel mot olyckor i vintertrafiken, men jag är övertygad om att de har ökat trafiksäkerheten. Vi behöver dubbdäcken i vintertrafiken ur trafiksäkerhetssynpunkt till dess vi finner något ännu bättre. Trots att dubbarna alltså kan innebära ett visst slitage på våra vägar hoppas jag att vi får behålla dem. Vad som skulle öka säkerheten vore väl om alla ålades att köra med dubbade däck vintertid, men det skall jag inte gå in på nu. I samband med saltningen kan det uppstå olycksrisker om sikten blir nedsatt av nedstänkta strålkastare och vindrutor. Lika väl som jag för en del år sedan hade anledning att i riksdagen begära bättre sandning — eventuellt saltning — i halkbekämpningssyfte anser jag nu, efter dubbdäckens tillkomst, att den åtgärden kan avskaffas. Vi har alltjämt, i varje fall i det inre av landet, vägar som inte är saltade. Där är vägbanan snöbetäckt och ibland isbelagd och där gör de dubbade däcken nytta. Men vi kan inte montera av dem — som vi nästan skulle behöva göra — när vi når de större saltade vägarna. Vi tror att saltningens värde har minskat betydligt efter dubbdäckens tillkomst. Trots tidsnöden, herr talman, kunde jag inte underlåta att framföra opinionens och min egen uppfattning i denna fråga. Vi bilister från sådana områden förväntar att trafiksäkerheten — fler skonade människoliv — vid en avvägning får väga tyngre än en viss förslitning av vägbanan. Det är därför jag har tvingats ställa frågan: Dubbdäck eller saltning? Där vinner dubbdäcken för mitt vidkommande. I den förhoppningen att trafiksäkerhetsaspekten får överväga väntar jag alltså med förtroende på åtgärder i den riktning jag har uttalat mig för, i anledning av forskningsresultat på området och vägverkets samarbete med bl.a. statens trafiksäkerhetsverk. Herr talman! Jag har inget yrkande.